Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att introduktion och delaktighet i det svenska samhället inte ska förhindras av avsaknaden av ID-kort. Jag instämmer med Eva-Lena Jansson om att tillgång till ID-kort är viktigt för människors möjlighet till introduktion och delaktighet i det svenska samhället. En särskild utredare har också lämnat förslag till lösning på hur personer som är folkbokförda i Sverige ska kunna få ett ID-kort . Utredaren föreslår att polisen ska ansvara för att utfärda sådana ID-kort. Justitieministern har emellertid, som Eva-Lena Jansson också nämner i sin interpellation, i ett skriftligt frågesvar förklarat att det under beredningen av utredarens förslag gjorts bedömningen att polisen inte bör anförtros uppgiften. Skälet till detta är att polismyndigheternas arbete bör koncentreras till det som ligger inom polisens kärnverksamhet. Inom Regeringskansliet arbetar vi nu vidare med beredningen av ärendet och kommer att redovisa regeringens ställningstagande i budgetpropositionen, och jag kan försäkra Eva-Lena Jansson att frågan har hög prioritet. I avvaktan på att problemet får en lösning fortsätter jag att arbeta för att introduktionen för nyanlända flyktingar med flera ska bli så snabb och effektiv som möjligt.

Herr talman! Jag ska börja med att tacka för ett svar som knappt är något svar. Jag har ställt frågan med anledning av att jag har lyft fram frågan om ID-kort vid ett flertal tillfällen. Det första tillfället som jag lyfte fram frågan var i en motion hösten 2006. I februari 2007 lämnade jag in en interpellation till Åsa Torstensson i frågan om ID-kort. Interpellationen besvarades i mars 2007 av integrationsminister Nyamko Sabuni. Hon utlovade då en skyndsam utredning för att åstadkomma en tillfredsställande lösning på problemet att många människor nekas att få ID-kort. Sedan dess har Svensk Kassaservice slutat att över huvud taget utfärda ID-kort. Det fanns också stora svårigheter. Nu hänvisas människor till bankväsendet. Jag har blivit kontaktad av studentföreningar som berättar att utländska studenter inte kan få ID-kort. Jag har också blivit kontaktad av personer som beskriver att det även blir problem med den fria rörligheten inom EU med arbetskraft som verkar i Sverige därför att man inte kan få ID-kort. Att utländska studenters studier nu ska försvåras genom att man ökar avgiften för dem är inte ett sätt att lösa problemet med ID-korten. Vad jag skulle vilja veta är vad man gör från regeringens sida. I svaret från ministern står det att polismyndigheternas arbete bör koncentreras till det som ligger inom polisens kärnverksamhet. Då måste jag fråga ministern om pass är en kärnverksamhet, för i dag är det ju polisen som utfärdar pass. Eftersom utredaren ansåg att polisen är särskilt lämplig för den här uppgiften blir min fråga: Varför tycker inte regeringen det? Om jag har förstått det rätt är det polisstyrelsen som anser att man inte bör utfärda ID-kort. Men regeringen har ju haft för vana tidigare att köra över remissinstanser och inte lyssna på dem, och i det här fallet var utredaren väldigt noga med att påpeka att lämpligheten hos polismyndigheten är god. Det som jag utlovades i mars 2007 var att det skulle ske en skyndsam hantering. I svaret som jag har fått från Nyamko Sabuni hänvisas det till budgetpropositionen. Då blir frågan: När kommer ett resultat? Justitieministern säger ju i sitt svar att hon inte kan utlova en lösning 2008. Det betyder att det blir tidigast 2009. Då är det alltså två år sedan jag ställde min första interpellation i ärendet. Därför tycker inte jag att frågan har högsta prioritet, som ministern säger i svaret här i kammaren. Problemet med introduktion och delaktighet är, och jag har försökt rada upp ett antal problem, att människor har svårt att söka jobb då de inte kan identifiera sig, kan inte hyra film, kommer inte in på krogen, kan bli nekade att handla på Systembolaget. Det här gäller utländska medborgare från olika länder som inte får tag i ID-kort. Då frågar jag vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att introduktion och delaktighet i det svenska samhället inte ska förhindras, och svaret är: Inget. Ministern svarar: Jag fortsätter att arbeta för att introduktionen för nyanlända flyktingar med flera ska bli så snabb och effektiv som möjligt. Men hon har ingen konkret åtgärd. Därför, herr talman, kvarstår min fråga: Vad tänker regeringen göra? Och hur kan man tycka att det är en skyndsam hantering när frågan har dragits i långbänk i snart två års tid? Det är obegripligt för mig.
Herr talman! Som Eva-Lena Jansson säger ställde hon en interpellation till regeringen i februari. Hon fick svar i mars. I april tillsattes en utredning som skulle lägga fram förslag på vem som skulle utfärda ID-korten för att personer som är bosatta i Sverige men som inte kan identifiera sig ska kunna få ID-kort på ett rättssäkert sätt. Utredaren har lagt fram ett antal olika förslag. Bland annat nämns polismyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket. Nu bereder regeringen förslaget inom Regeringskansliet. Vi har fattat beslut om att polismyndigheten inte är den rätta myndigheten för detta. Även om de utfärdar pass betyder det inte att vi kan ålägga dem hur många andra uppgifter som helst, för syftet är att de ska kunna renodla sina uppgifter så långt möjligt. Vi återkommer i budgetpropositionen med alla svar som Eva-Lena Jansson vill ha. Under tiden bereds frågan i Regeringskansliet. Det var som sagt i december som utredningen lades fram för regeringen, och i dag är det juni. Det är inte ovanligt att den här typen av frågor tar lite längre tid att bereda än vad Eva-Lena Jansson vill göra gällande här. Återigen vill jag påpeka att det handlar om människor som inte kan identifiera sig. Därför måste vi hitta ett rättssäkert sätt att göra detta, och då kan vi inte hålla på med tillfälliga lösningar. Jag förstår att det är många människor där ute som har svårt att uträtta sina vardagliga ärenden när de saknar ID-kort, men vi bereder detta skyndsamt och återkommer så fort som möjligt.
Herr talman! Problemet är att det inte händer någonting. Som jag noggrant påpekade hade jag så sent som den 20 april fortfarande inte kunnat se på regeringens hemsida att man hade tillsatt någon utredning. Sedan fick jag svaret att det hade tillsatts en utredning den 19 april. Jag har sedan legat på i den här frågan, och man har återkommit och sagt att det ska komma ett konkret svar från utredaren och att frågan ska lösas. De här människorna som befinner sig i Sverige är inte en liten grupp. Vi pratar om utländska studenter, vi pratar om gästprofessorer och vi pratar om människor som är anställda på företag och verkar i Sverige som inte är gifta med en svensk medborgare och därmed inte kan skaffa sig ett svenskt ID-kort. Det är en jättestor grupp. Svenska medborgare som inte har en anhörig och inte kan verifiera vem de är har inte heller möjlighet att skaffa sig ID-kort. Det kan handla om en så enkel sak som att kunna ta ut pengar. Nu är det många som har betalkort. Men det är inte alla som har den möjligheten, framför allt inte de människor som nyligen har anlänt till Sverige och som inte kan få ett konto. Den här frågan måste komma till en lösning. Nyamko Sabuni hänvisar till budgetpropositionen. Med all respekt för att regeringen säkert har massor av bra idéer, vilket jag i och för sig inte riktigt tror på, och återkommer till frågan i budgetpropositionen, så kommer det att ta lång tid. Jag förstår inte hur frågan kan höra hemma där. Det här är en sak som måste lösas. Om polisen inte ansågs vara en lämplig myndighet, finns det då inte någon annan myndighet som Migrationsverket eller skattemyndigheterna? Det finns ju flera myndigheter. Min fråga är då: Är det därför att polisen anser att det här inte ingår i deras kärnverksamhet och att man behöver pengar för detta som man har sagt nej? Kan man hävda att pass är en kärnverksamhet är steget inte långt till att utfärda ID-kort. Därför kan jag fortfarande inte förstå svaret från Nyamko Sabuni. Jag kan inte heller förstå hur man ska jobba för att introduktionen för nyanlända flyktingar ska bli så snabb och effektiv som möjligt när det gäller delaktighet i det svenska samhället om man inte kan få ID-kort. Det försvårar omständigheterna för människor. Diskussionen och debatten om papperslösa visar människor som lever på skuggsidan, men nu talar vi om människor som är här legalt. Det är människor som genom EU:s fria rörlighet är här och arbetar och verkar men som inte kan få ett ID-kort. Det handlar också om svenska medborgare, men problematiken gäller nu de utländska medborgare som har kommit till Sverige, fått uppehållstillstånd och verkar här utan att kunna få ett ID-kort. Man borde därför försöka snabbutreda vem som ska göra det och inte hänvisa till en budgetproposition. Med all säkerhet kommer den att dra ut på tiden. Vi kanske inte får ett resultat förrän sommaren 2009. Om den myndighet som regeringen då föreslår inte vill ha det säger regeringen att man måste utreda det vidare. Vad ska dessa människor göra under tiden? Vad är svaret från integrationsministern? Hur ska de kunna identifiera sig under tiden? Hur ska de försöka verka och leva? Hur ska de kunna bli delaktiga? Vid EU-valet sommaren 2009 kommer de som är EU-medborgare att krävas på legitimation när de ska rösta. Då kan de inte identifiera sig med ett ID-kort och hindras från att rösta. Jag har inte fått ett svar, herr talman. Jag vill gärna ha ett svar. Jag upprepar mina frågor till integrationsministern.
Herr talman! Jag håller med Eva-Lena Jansson om att det är ett problem. Mitt svar är att frågan bereds inom Regeringskansliet. Vi återkommer till frågan i budgetpropositionen. Vi ska se till att dessa människor kan rösta i EU-valet 2009; det kan jag lova dig. Frågan bereds i vanlig ordning. Vi kan i dag inte ge en tidpunkt för när det ska bli möjligt att utfärda ID-korten, men vi återkommer till frågan i budgetpropositionen. Eva-Lena Jansson kan väl inte tro att bara för att vi säger att vi ska återkomma i budgetpropositionen så jobbar vi inte med frågan i Regeringskansliet? Frågan bereds. Vi återkommer med detaljerade svar till Eva-Lena Jansson och resten av riksdagen i budgetpropositionen till hösten.
Herr talman! I december 2007 fick vi svaret att polisen skulle ta hand om frågan. Nu i juni 2008 får vi reda på att regeringen bereder frågan och återkommer i budgetpropositionen. Vi får alltså kanske ett svar i december 2008 på samma fråga: Vem ska utfärda ID-korten? Jag har påpekat flera gånger att jag tycker att regeringens hantering av frågan är ovanligt saktfärdig. Jag önskar för alla de människor som upplever problem med ID-kort att frågan får en mycket skyndsammare hantering och att vi slipper vänta ända till hösten 2008.